Herr talman! I det föreliggande betänkandet behandlar försvarsutskottet organisationsfrågor inom det militära försvaret i Göteborg, Karlskrona och Västerås. Utskottet är enigt i sitt ställningstagande, men i ett särskilt yttrande till betänkandet har jag tagit upp vissa frågor som jag finner mycket väsentliga och som jag särskilt har velat understryka. I en trepartimotion under allmänna motionstiden, nr 1789, har vi tagit upp det marina försvaret på västkusten. Den uttunning av det marina försvaret på västkusten som äger rum är allvarlig. Skall vi med trovärdighet kunna hävda vår neutralitet och kunna sätta kraft bakom våra krav i en konfliktsituation måste detta baseras på ett starkt marint försvar för vår öppning sjövägen västerut.

Utskottet är också medvetet om detta och skriver i anslutning till motionen att utskottet är angeläget om att det marina försvaret på västkusten utformas på ett sådant sätt att det i krig snabbt kan få betydande styrka. Att resursfördelningen mellan Östersjön och Västerhavet av vårt marina försvar har fått den utformning det har, har sin främsta orsak i den krympande marina krigsorganisationen. Det är inte min avsikt att här kritisera vare sig den ene eller den andre av våra ansvariga för den operativa planeringen, men jag kan heller inte underlåta att deklarera min uppfattning i den här frågan. Jag tror att man inom en ganska snar framtid kommer att få en annan syn än den som nu är rådande då det gäller hotbilden på västkusten och därmed också på den marina krigsorganisationens storlek där. På grund av det minskade marina fartygsbeståndet på västkusten föreslås i propositionen en väsentlig neddragning av fartygsunderhållet därstädes. Som vi framhållit i vår motion kommer med all sannolikhet Öresund att i en konfliktsituation snabbt blockeras och omöjliggöra fartygsförflyttning från och till Östersjön. Men trots detta finner departementschefen i propositionen det vara naturligt att generalöversynen och större arbeten på fartyg förläggs till de marina varven i Östersjön. Detta trots att han erkänner att konsekvenserna av en flyttning av fartygsunderhållet från Västkusten inte har hunnit penetreras i alla detaljer. Det är ganska häpnadsväckande att efter en sådan deklaration ändå föreslå att västkusten praktiskt taget blottställs på fartygsunderhåll under avspärrning.

I Göteborg finns nu två marina chefsmyndigheter med sinsemellan klart avgränsade ansvarsområden i såväl fred som krig. Denna organisation medför stora fördelar. Propositionen föreslår en sammanslagen ledningsmyndighet i Göteborg. Utskottet tillstyrker detta av besparingsskäl. Det är möjligt att man, som FFU också framhåller, sparar enstaka anställda. Jag finner emellertid denna sparsamhetsiver oklok, särskilt som den blir mycket ringa och medför stora nackdelar när det gäller ledning och planering för övergång från fredsorganisation till krigsorganisation. Överbefälhavaren framhåller också som sin mening att man inte kan uppnå en godtagbar ledningskapacitet i en integrerad stab. Det har också varit, och jag är övertygad om att det alltjämt är, marinchefens uppfattning, men han har i slutskedet på grund av rådande ekonomiska svårigheter för marinen godtagit enmyndighetsalternativet. Utskottet framhåller också att det föreslagna enmyndighetsalternativet i hög grad har gjorts med tanke på behovet av besparingar inom fredsorganisationen, men bedömer det vara möjligt att med detta alternativ förena kraven på snabb övergång till gällande krigsorganisation och understryker vikten av detta krav. Utskottet understryker också att dessa krav måste beaktas när detaljorganisationen utformas. Herr talman! Jag har med mitt särskilda yttrande och mitt anförande ytterligare velat understryka den oro som på många sätt och i många sammanhang kommer till uttryck inför den försvagning som pågår av det marina försvaret på västkusten. Det inger allvarlig oro. Vidare menar jag att man i samband med det fortsatta arbetet på omorganisation av det marina försvaret i Göteborg, som riksdagen nu går att besluta om, måste tillgodose kraven på ett betryggande fartygsunderhåll på västkusten och en ledningsorganisation, som säkerställer en snabb och säker övergång från fredstill krigsorganisation.

Herr talman! Som herr Oskarson redan har sagt är det ett enigt utskott som står bakom försvarsutskottets betänkande nr 22 som vi nu behandlar. Den enda markering som har gjorts är ett till betänkandet fogat särskilt yttrande av Gunnar Oskarson, som han här ytterligare har understrukit. Propositionen som betänkandet grundar sig på innehåller inte några stora nyheter. Det är åtgärder som aviserats redan i 1974 års försvarsutredning om minskade kostnader för fredsorganisationen. Det är ju inte de första förändringarna i det avseendet som vi tagit ställning till, och inte heller de sista. På den punkten aviserar propositionen ytterligare förändringar. Det kan också anföras att det förslag vi nu behandlar grundar sig på det enhälliga förslag som försvarsmaktens fredsorganisationsutredning har lagt. Med anledning av propositionen har det väckts fem motioner. I dessa motioner har man önskat förändringar av förslaget, ytterligare utredningar och åtgärder för att mildra verkningarna för dem som drabbas av förslaget. De orter som främst berörs är, som redan har sagts, Karlskrona, Göteborg och Västerås. Man upplever att försvarsintresset aldrig är större än när det blir fråga om förändringar och nedläggning av försvarsenheter. Man kan till nöds gå med på en nedläggning bara det inte drabbar den egna ortens förband. Från försvarssynpunkt är det tacknämligt med denna välvilliga inställning, och från försvarsutskottets synpunkt skulle det givetvis vara behagligt att slippa dessa nedläggningar. Men nu är ju den kalla verkligheten sådan, att även förslag som dessa måste accepteras. Jag har full förståelse för de representanter som motionsledes vill slå vakt om sina orters respektive förband. De kan vilja göra det från försvarssynpunkt eller av andra orsaker. Det är ju här som regel fråga om företag som ger ekonomiskt underlag för de orter som är berörda. Det är jobben för många anställda det gäller. Oron för jobben och för framtiden från de anställdas sida är helt förståelig. I det avseendet är det ingen skillnad på om det rör sig om en civil arbetsplats eller om ett militärt förband. Utan att upprepa vad vi i utskottet har anfört med anledning av de väckta motionerna vill jag ändock starkt understryka vad utskottet framhållit på den här punkten. Utskottet skriver: ”Utskottet vill avslutningsvis understryka den vikt som måste tillmätas personalfrågorna. Utskottet förutsätter att dessa frågor kommer att beaktas med sådan omsorg att olägenheterna för den berörda personalen blir så små som möjligt.

Jag kan ha förståelse för den oron. Säkerligen kan man i samband med att försvarsenheter läggs ned också för andra delar av vårt land göra samma frågeställningar som dem som anförts beträffande västkusten. Gunnar Oskarson har också tagit upp frågan om utformningen av den marina fredsorganisationen i Göteborg. Det gäller om verksamheten skall vara uppdelad på två staber eller sammanföras till en myndighet. Utskottet har, som Gunnar Oskarson refererade, stannat för enmyndighetsalternativet, som enligt utskottets mening bör ge de största besparingsmöjligheterna. Även om dessa inte är så stora, kan man enligt min mening inte bortse från den omständigheten att även måttliga besparingar sammantagna blir till stora belopp. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! Om riksdagen i dag går på försvarsutskottets linje när det gäller det marina försvarets organisation i Göteborg, blir det ett beslut som vilar på ett häpnadsväckande dåligt underlag. Sommaren 1977 fick en arbetsgrupp inom marinstaben i uppgift att ta fram tänkbara alternativ för organisationen i Göteborg.

Ordföranden i arbetsgruppen informerade den berörda personalen dagen innan utredningen lades fram. Han underströk då att frågan borde penetreras ytterligare, innan chefen för marinen lämnade slutrapport till överbefälhavaren. Någon sådan penetrering blev det inte. En vecka efter det att chefen för marinen fått utredningen lämnade han över den med sitt ställningstagande till försvarsministern, försvarets organisationsutredning, överbefälhavaren m.fl. Den berörda personalen och dess organisationer gavs aldrig tillfälle att ge sin syn på detta ställningstagande. Man fick reda på marinchefens beslut genom pressen. De lokala myndighetscheferna ställdes också utanför. Försvarets fredsorganisationsutredning tog inte fram något eget nytt grundmateriai om Göteborgsorganisationen utan stödde sig i stort sett på det material som arbetsgruppen presenterat, men — och detta är viktigt — utredningen drog aldrig så långtgående slutsatser som föredraganden i propositionen. Fredsorganisationsutredningen ansåg att en fortsatt utredning borde få studera den marina organisationen i Göteborg. Föredragande statsrådet anser sig emellertid ha tillräckligt beslutsunderlag. Han föreslår därför att en myndighet skapas i Göteborg, bestående av nuvarande Västkustens örlogsbas, Göteborgs kustartilleriförsvar med Göteborgs och Bohus försvarsområde samt Älvsborgs kustartilleriregemente. Detta gör han trots allvarliga invändningar från bl.a. de fackliga organisationerna. Överbefälhavaren och andra militära myndigheter har uttalat tvivel om att en sådan sammanslagen myndighet kan utgöra en effektiv ledningsorganisation. I motionen 2213 har Jan Bergqvist, Doris Håvik och jag uttalat — liksom FFU -—att det är rimligt att denna fråga får prövas noggrannare före beslut. Vi har också sagt att en sådan prövning bör utgå dels från kravet på största möjliga besparingar, dels från kravet att ledningsorganisationen får en sådan utformning att våra samlade försvarsansträngningar på västkusten kan samordnas på ett effektivt sätt. Försvarsutskottet har anslutit sig till propositionen. Jag citerar: ”Enligt utskottets mening utgör det framtagna utredningsunderlaget och de därpå grundade förslagen i propositionen en tillräcklig grund för riksdagen att ta ställning.” Hur vill utskottets talesman förklara detta, då FFU anser att frågan bör utredas ytterligare? Herr talman! När jag går över till frågan om fartygsunderhållet i Göteborg, måste jag konstatera att beslutsunderlaget är mycket tunt även här. Jag börjar med ett belysande citat ur propositionen. Gunnar Oskarson citerade detsamma.

Det är bara det, herr talman, att man inte har studerat konsekvenserna ens i huvuddragen. Det är allvarliga brister i det material som ligger till grund för regeringens förslag att flytta fartygsunderhållet från västkusten till Östersjön. Vi har i vår motion framhållit att det är särskilt anmärkningsvärt att man inte har belyst de värnpliktssociala, de arbetsmarknadspolitiska och de samhällsekonomiska verkningarna. Vi är medvetna om att organisationen av fartygsunderhållet måste anpassas till den minskning av flottan — framför allt av de större fartygen — som av ekonomiska skäl måste genomföras. Men vi hävdar då att man måste ha ett fullgott beslutsunderlag. När det gäller fartygsunderhållet vet vi att det är förenat med stora fördelar att en örlogsbas kan tillgodose regionens behov både av fartygsunderhåll och skeppsteknisk service. Jag vill peka på några fördelar. Underhållskravet vid mobilisering och krig kan klaras bättre. Det är viktigt att den regionala fredsoch krigsorganisationen förfogar över kompetens inom olika tekniska områden inkl. en god kunskap om förekommande material. Yrkeskunnig och erfaren personal med lokaloch miljökännedom är en stor tillgång. Man sparar tid och pengar på att ha korta transporter och korta bogseringar i samband med översyner. Det är en fördel för fartygsbesättningarna att inte tvingas förlägga årsöversynerna till annan örlogsbas än den där de normalt bedriver sin utbildning. Man kan slippa en del värnpliktssociala problem som kan uppstå om värnpliktiga i samband med fartygens årsöversyn tvingas tillbringa en månad vid en ”bortabas” i den primitiva förläggning som ett stridsfartyg erbjuder. Det måste alltså finnas särskilda skäl om man skall flytta fartygsunderhållet bort från den region där behovet av underhållsarbete finns. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Vilka speciella skäl finns då för att flytta fartygsunderhållet från västkusten till de marina varven i Östersjön? Man kan inte peka på någon ekonomisk vinst. Tvärtom är driftkostnaden per timme betydligt lägre vid Nya varvet i Göteborg än vid både Musköoch Karlskronavarven. Dessutom måste man ta hänsyn till de extrakostnader som uppstår om fartygsunderhållet måste ske utanför den egna regionen. Jag vill peka på bränslekostnader, resekostnader för befäl och värnpliktiga, extra bogserkostnader, provturskostnader, tidsförluster etc. Dessa extra kostnader kan komma att uppgå till omkring en halv miljon kronor per år. Den neddragning av fartygsunderhållet under de kommande åren som förefaller oundviklig blir naturligtvis kännbar vid samtliga tre örlogsvarv. Sysselsättningsläget i Karlskrona är bekymmersamt, det vet vi, och krympningen av den svenska flottan ökar bekymren, men även i Göteborg är arbetsmarknadssituationen svår. Vi känner varvens problem. De som hörde Lunchekot fick. en påminnelse om de stora problem som Göteborg och Göteborgsregionen har att brottas med under de närmaste åren. Prognoserna talar om att arbetslösheten fördubblas inom fem år. Till det kommer en kraftig ökning av folk i beredskapsarbete. Dessutom tillkommer ytterligare omfattande förtidspensioneringar —trots att Göteborgsregionen i dag ligger på en tätplats, närmast efter Norrbotten. Jag måste alltså, herr talman, uttrycka förvåning över att försvarsutskottet inte har tagit hänsyn till dessa skäl — skäl som klart motiverar ett bättre underlag före beslut såsom vi har krävt i vår motion. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen 2213

Herr talman! Jag kan, på samma sätt som jag tidigare framfört när det gällde Gunnar Oskarson, förstå Karl-Erik Svartbergs farhågor beträffande de marina frågorna på västkusten. Men jag tror att Karl-Erik Svartberg svartmålar det läge som skulle uppstå om riksdagen följer försvarsutskottets förslag. Herr Svartberg menar att det beslutsunderlag som har framtagits skulle vara alltför dåligt. Vi som sitter i försvarsutskottet tycker med hänsyn till de kontakter som tagits inte att detta beslutsunderlag är dåligt. I vad gäller varvssituationen är också jag medveten om att varven i Göteborg har det besvärligt.

Herr talman! Nej, Erik Glimnér, det är inte fråga om någon svartmålning av problemen i Göteborg och inte heller av det sätt på vilket man har tagit fram det underlag som vi i motionen och jag här i debatten har betecknat som häpnadsväckande dåligt. Detta arbete har tillgått på precis det sätt som jag har beskrivit. Vi menar också att underlaget som sådant är dåligt. Det är t.o.m. så dåligt att den utredning som arbetat mest med dessa problem, FFU, inte har vågat dra de slutsatser som föredragande statsrådet i propositionen och i enlighet därmed också försvarsutskottet har kommit fram till. Vi är helt överens om att det måste sparas pengar. Men då måste vi också veta om en viss åtgärd innebär besparingar, och vi menar att det inte är utrett i detta fall. Jag har också accepterat det förhållandet att flottan krymper, men det är inte utrett om man genom beslutet att flytta bort fartygsunderhållet från Göteborg löser de problem som om några år kommer att uppstå vid de marina varven i Östersjön.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg och jag blir förmodligen inte överens på denna punkt. Jag hävdar att beslutsunderlaget är tillräckligt för det ställningstagande som försvarsutskottet har gjort, och den bedömningen står jag fast vid. Men på den punkten står uppfattning mot uppfattning.

Herr talman! I mitt inlägg med anledning av försvarsutskottets betänkande nr 22 kommer jag att anföra synpunkter på förslaget om indragning av Västmanlands flygflottilj i Västerås. Som framgår av motion 2212 accepterar vi motionärer förslaget om nedläggning av en flygflottilj. Vi delar i det fallet utredningens, regeringens och försvarsutskottets motivering att indragning av ytterligare en flottiljadministration vid flygvapnet är nödvändig med hänsyn till de fastställda ekonomiska ramarna för försvaret. Men, herr talman, däremot anser jag för min del att de operativa faktorerna talar emot att just Västeråsflottiljen läggs ner. Konsekvenserna av ett sådant beslut kan bli allvarliga. Enligt min uppfattning har de operativa följdverkningarna av en indragning av F I inte fått den belysning som flygflottiljens centrala läge i Mälardalsområdet borde gett anledning till. Jag konstaterar att min bedömning när det gäller de operativa följdverkningarna i stor omfattning delas av de yrkessakkunniga remissinstanserna. En indragning av Västmanlands flygflottilj skulle medföra att det s.k. Storstockholmsområdet vid en överraskande militär konflikt skulle bli ytterst sårbart. Inom Storstockholmsområdet finns en mycket stark koncentration av såväl civil som militär ledning och administration, vilken i en kuppsituation är speciellt utsatt. En snabb kraftsamling av luftförsvaret till Stockholmsområdet och Mälardalen är därför av största betydelse för ett snabbt ingripande. Om Västmanlands flygflottilj dras in, medför detta att effekten inom jaktförsvaret av Mellansverige, Stockholm inbegripet, försvagas på ett oroväckande sätt. Av de nuvarande tre fredsbemannade flygflottiljerna, från vilka jaktförband någorlunda snabbt kan sättas in mot Mellansverige, kommer efter en eventuell indragning av F 1 endast två flottiljer att svara för beredskapen. Enligt mitt sätt att se är detta en beklaglig snedfördelning av resurserna till nackdel för den landsdel där inte bara landets civila och militära ledning och administration utan också en stor del av landets näringsliv, inte minst tillverkningsindustri, är koncentrerad. Ur operativ synpunkt borde följdverkningarna bli mindre kännbara om förbandsindragningen i detta fallet sker inom ett annat område av vårt land. j En indragning av Västeråsflottiljen påverkar även möjligheterna att snabbt mobilisera de förband som i ett krisläge skall besätta våra i fred obemannade baser — en ytterligare försvagning av såväl insatsberedskap som flygförbandens effekt i ett kritiskt läge i Mellansverige. Bilden blir inte ljusare av att en eventuell nedläggning av F 1 resulterar i att Västmanland blir det enda länet utan militärförband. Ur servicesynpunkt påverkar ett sådant förhållande även de frivilliga försvarsorganisationernas arbete på ett mycket negativt sätt. Sammanfattningsvis är de operativa synpunkterna mot en indragning av Västmanlands flygflottilj av sådan omfattning och sådan tyngd att en indragning inte bör komma i fråga. Om riksdagen trots allt fattar beslut om indragning av Västeråsflottiljen, så är det ytterst angeläget att Västeråsregionen genom olika regionalpolitiska insatser kompenseras för de minskade arbetstillfällen som en indragning av flottiljen leder till. Vi motionärer har i motionen 2212 ingående redovisat den bristande balans som redan i nuläget råder mellan industrioch servicenäringar i Västmanlands län, och det gäller i mycket hög grad även Västerås. Det känns ändå tryggt att i utskottsbetänkandet kunna konstatera det angelägna i att med statliga insatser söka kompensera Västeråsregionen för förlusten av F1. Även utskottet förutsätter att regeringen uppmärksamt följer sysselsättningsutvecklingen inom regionen och med all kraft tar itu med de problem som uppkommer om flottiljen läggs ned. Det är också tacknämligt att konstatera regeringens ipropositionen uttalade löfte om att tillsätta en arbetsgrupp som bevakar sysselsättningsutvecklingen i Västeråsregionen. En sådan arbetsgrupp kommer i så fall att ha en ytterst viktig uppgift att fylla. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2212 p. 2, där vi föreslår att F 1 bibehålls i flygvapnets fredsorganisation.

Herr talman! Vi kommunister tillhör inte dem som har den uppfattningen att all rymdteknik och rymdforskning borde upphöra därför att den är för dyr. Det finns ju de som menar att i en svältande värld bör resurserna användas på ett annat sätt. Arbetarpartiet kommunisterna anser att man inte kan resonera på det sättet. Då skulle man upphöra med all grundforskning över huvud taget, därför att man inte i nuet vet vad den leder till i framtiden. Vi menar att rymdforskningen är viktig. Den leder till upptäckter och berikar människors vetande, och det måste ju alltid vara en vettig målsättning. På sikt kommer kunskaperna mänskligheten till godo. Att upphöra med rymdforskning och rymdverksamhet därför att det råder fattigdom i stora delar av världen vore ingen åtgärd som på sikt skulle hjälpa de fattigaste i vår värld. Åtskilligt av det som från början kunde tyckas vara meningslöst är nu till stor nytta. Satelliter hjälper oss med väderprognoser, telekommunikationer, kartläggning av naturresurser, osv. Vi har alltså i motionen betonat att vi inte är mot ökade satsningar som föreslås. Vi har däremot principiella synpunkter och förslag. Jag har bara sex minuter till förfogande nu, men våra argument i motionen är så många och så tungt vägande att jag inte behöver tillföra debatten särskilt många fler. Det hela går ut på att vi vill att verksamheten skall vara en samhällelig angelägenhet. Det är nu framför allt fyra svenska företag, Saab-Scania, LM Ericsson, Volvo Flygmotor och Svenska Radio AB, som med statsbistånd har byggt upp en kompetens för framställning av kompletta rymdsystem. En utökning av verksamheten i enlighet med propositionen skulle huvudsakligen beröra Saab-Scania och L M Ericsson. Vi anser att samtliga dessa företag bör förstatligas. Endast under sådana förhållanden kan de stora insatser som nu görs resultera i en planmässig och samhällsnyttig inriktning och sannolikt också, vilket väl är en inte oväsentlig bieffekt, betydande inkomster för statskassan, när rymdforskningen och rymdverksamheten utvecklas till en av de stora och framtidsorienterade verksamheterna. Vår andra principiella invändning gäller rymdverksamhetens praktiska tillämpning. Vi har i vår motion givit talrika exempel på hur verksamheten kan användas på ett sätt som vi kallar kulturimperialism och informationsimperialism. Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till motionen 2344.
Herr talman! Jag håller med Alf Lövenborg om att dessa rymdprojekt behövs även i en svältande värld. De är tekniskt exklusiva och nödvändiga för oss om vi inom svensk industri skall behålla vår tekniska kompetens. Vi måste då vara med och utveckla projekt som dessa. Alf Lövenborg konstaterade ju också att fjärranalyserna kan användas för att betjäna t.ex. jordbruk, skogsbruk, bergsbruk, fysisk planering, vädertjänst, sjöfart, fiske och miljövård. Regeringen har ansett det angeläget att bibehålla den tekniska kompetens som finns bl.a. på Saab-Scania, som nu till viss del blir av med sin flygplanering. Arbetarpartiet kommunisterna har yrkat avslag på propositionen. Man vill att samtliga företag som är med i detta projekt — Saab-Scania, L M Ericsson, Volvo Flygmotor och Svenska Radio AB -— skall förstatligas. Jag tycker att det är att ta till väldigt kraftigt att socialisera alla dessa företag på grund av en satsning som rör sig om 200 milj.kr.Utskottet har en annan uppfattning, och vi yrkar avslag på den delen av motionen. Alf Lövenborg redovisade också det som sägs i motionen om att telesatelliterna utnyttjas för mer eller mindre monopoliserade informationsinsatser via TV. I och för sig är det viktigt att följa upp detta ordentligt.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

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla berör den organisation som ersätter de gamla skyddade verkstäderna, nämligen Stiftelsen Samhällsföretag. Ursprungligen var detta en regional verksamhet — landstingen var huvudmän för de skyddade verkstäderna. Bildandet av Stiftelsen Samhällsföretag innebar i viss mån en centralisering av verksamheten. Staten fick ett betydande inflytande över och ansvar för det arbete som de här företagen bedriver. Detta strider naturligtvis mot den allmänna tendensen att eftersträva en decentralisering av statlig verksamhet. Det som vi normalt anser vara angeläget är att föra över olika uppgifter från statliga organ till regionala och lokala organ. Nu finns det väldigt starka skäl som talar för denna organisationsform som Stiftelsen Samhällsföretag har fått. Likheten i arbetsuppgifterna gör det också motiverat med den samordning som en central stiftelse skall ha. Men det är naturligtvis viktigt att vi i samband med uppbyggandet av denna verksamhet och dessa nya organisationsformer ser till att vi bevarar så mycket som möjligt av den decentraliserade karaktären på detta arbete. Det gäller alltså att se till att så mycket som möjligt av beslut och administration ligger kvar på de regionala stiftelserna. Det är intentioner som mycket klart uttalades i olika sammanhang när man planerade denna verksamhet. Därför har vi också drivit kravet att den centrala stiftelsen inte bör få en alltför stor omfattning. Det är en tanke som vår representant för fram i organisationskommittén för skyddat arbete, NOSA. Där hade vi stöd av kommunoch landstingsförbundens representanter för tanken att man borde välja ett relativt lågt alternativ när det gällde den centrala stiftelsens dimensionering. Tyvärr fick vi inte stöd för denna tanke av NOSA:s majoritet. Regeringen gick också på ett högre alternativ när det gällde dimensioneringen av den centrala stiftelsen, och en majoritet i arbetsmarknadsutskottet har gjort detsamma. Vi tycker som sagt att det är viktigt att slå vakt om de decentraliserade arbetsformerna. Vi föreslår därför i en reservation till utskottets betänkande att man i detta skede skall nöja sig med en dimensionering i storleksordningen 50 befattningshavare vid den centrala stiftelsen. Eftersom detta är någonting som skall byggas upp successivt, kan man med vunna erfarenheter naturligtvis förstärka den centrala stiftelsens administration i framtiden, om utvecklingen gör det nödvändigt. Men målsättningen bör alltså vara att begränsa den centrala verksamheten och låta den regionala verksamheten få den avgörande betydelsen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande och på övriga punkter till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter många behandlingar i utredningar och i kammardebatter står vi nu inför det sista steget i bildandet av Stiftelsen Samhällsföretag. Den viktigaste effekten av den nya stiftelseorganisationen är att man nu kommer att ha möjlighet att bedriva den skyddade verksamheten under likartade former som t.ex. industriföretag, i stället för att den som hittills har skett genom myndighetsutövning. Meningen är att man skall försöka samordna verksamheten till nytta för alla dem som icke kan få arbete på den allmänna marknaden och som slås ut. Genom detta beslut skall vi ge dem ökade möjligheter att liksom alla andra få ett arbete och få arbeta på samma villkor som inom övrig verksamhet. Allt talar för att man skall klara målsättningen att komma i gång med verksamheten den 1 januari 1980. Vad vi i dag skall besluta om är dels finansieringen, dels dimensioneringen av den centrala stiftelsen. När det gäller finansieringen föreslår man att ett förslagsanslag på 1 miljard skall anvisas till stiftelsen, och det är en tillfällig finansieringsform tills verksamheten har fått fastare konturer. Jag vill redan nu uttala förhoppningen att finansieringen får den form som föreslagits av Nya organisationskommittén för skyddat arbete, NOSA, i och med att riksdagen nästa gång tar upp finansieringsfrågan till behandling. En sådan finansieringsform är nödvändig för att man skall kunna åstadkomma den önskvärda anknytningen till övrig industriell verksamhet i landet. I anslutning till de motioner som väckts och som på nytt tar upp frågan om den skyddade verksamhetens kalkyleringsprinciper vill jag understryka att utskottets och tidigare också riksdagens uttalande om att stiftelserna skall iaktta affärsmässiga principer i sin kalkylering står fast. Jag vill också fråga: Vad innebär det som sägs i motionerna om ”marknadsmässig” kalkylering? Vi får här i riksdagen ofta behandla frågor som rör statliga bidrag till företag som gått med förlust. F.n. ligger på riksdagens bord propositioner som innehåller anslagsäskanden avseende enskilda industrier som går långt utöver det belopp på 1 miljard som vi nu skall besluta om när det gäller den skyddade verksamheten. Så till slut några ord med anledning av den reservation som Pär Granstedt har talat för. Pär Granstedt säger att den centrala stiftelsen får en alltför stor omfattning. Men låt mig då påpeka att denna stiftelse skall fungera som ett samordnande, icke ett styrande, organ. Den karaktär som den regionala verksamheten hittills haft skall bibehållas. Det har riksdagen slagit fast, och det föreskrivs också i de lagförslag som vi har antagit. Allting säger att den huvudsakliga verksamheten skall bedrivas på det regionala planet. Men vissa frågor skall den centrala stiftelsen ha hand om. Det gäller bl.a. frågor som rör personalpolitik, utbildning o. d. Det kan också gälla försök till samordning i fråga om försäljning, när en enskild stiftelse inte kan klara detta. Den centrala stiftelsen skall alltså fungera som ett serviceorgan för de regionala stiftelserna. Jag vill fråga: Är en personalstyrka på 110 personer att anse som för stor mot bakgrund av att det här gäller ett företag som genom de regionala stiftelserna sysselsätter 27 000 människor? Jag undrar vilken koncern av den storleken i det här landet som har ett så litet huvudkontor att det sysselsätter endast 110 personer. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i alla punkter.
Herr talman! Just den här jämförelsen som Bengt Fagerlund gjorde tycker jag är ganska avslöjande. Han frågar sig vilken koncern i det här landet av denna storleksordning som har ett så litet stabsorgan som den centrala stiftelsen. Men det är just det resonemanget vi vänder oss mot. Vi tycker inte att den här verksamheten skall få den karaktär som de flesta koncerner har. De styrs ju oftast ganska hårt uppifrån. Får den regionala stiftelsen alltför stora resurser, kommer det att i praktiken bli en betydande styrning, även om de formella besluten inte skall fattas där. Det är alltså därför vi vill begränsa stiftelsens omfattning.
Herr talman! Man kan diskutera om den här verksamheten skall liknas vid en koncern eller inte. Men jag har talat om att verksamheterna inom regionerna måste samordnas, och i det avseendet lägger vi på den centrala stiftelsen bl.a. att ha hand om de frågor som sammanhänger med alla de fastigheter som det här är fråga om. Detta innebär att Stiftelsen Samhällsföretag blir den största fastighetsförvaltaren i Sverige inom den statliga sektorn. Detta talar för att man inte har valt ett dimensioneringsalternativ som är för högt. Jag vill tillägga att jag naturligtvis är på det klara med att man inte kan anställa 110 personer på en enda gång. Verksamheten kommer givetvis att byggas upp successivt, även om man från början säger att man bör ha 110 personer.

Herr talman! Den del av budgetpropositionen som gäller anslagen till internationellt utvecklingssamarbete och som vi har att ta ställning till i dag innehåller inga stora nyheter eller uppseendeväckande förslag från regeringen. Vårt land förutsätts hålla anslagsnivån på den rätta sidan om enprocentsmålet om vi utöver det i dagens handlingar angivna anslaget på 4 370 milj.kr. lägger till 45 milj.kr. att besluta om vid ett senare tillfälle. Vårt land har förvisso anledning att hålla sina utfästelser till u-länderna och fullfölja den målsättning som vi har satt upp för dessa. Men inte känns det särskilt tillfredsställande att med den borgerliga regeringens ekonomiska politik tvingas öka vår skuldsättning även med denna utgiftspost. Propositionen behandlar i sin allmänna del åtskilliga av de frågor som riksdagen granskade ingående så sent som i höstas vid den principiella debatten om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete. En förnyad genomgång nu ger vid handen att vi lever på något sätt i väntans tider. Vi väntar på vad som skall komma ut av de multilaterala handelsförhandlingarna, som är i sitt slutskede inom GATT beträffande bl.a. arbetsrättsliga och sociala förhållanden i u-länderna som påverkar svenska arbetsmarknadsproblem. Vi hittar här t.ex. frågan om socialklausulen. Vi väntar på UNCTAD V i förhoppning om lösning av olika problem inom det ekonomiska samarbetsområdet. Vi väntar oss nya öppningar i förhandlingarna med u-länder i arbetet på en ny utvecklingsstrategi. Här återfinner vi basbehoven som en nyckelfråga. Vi ser fram mot förslag om massiva resursöverföringar till u-länderna för att främja deras ekonomiska utveckling och aktivitet och samtidigt vara till nytta och stimulans för vår egen ekonomi. Vi socialdemokrater avvaktar med intresse den s.k. Brandtkommissionens arbete med samma fråga.

Vi kan konstatera att länderna i den tredje världen på senare lågkonjunkturår ökat sin import från industriländerna i inte obetydlig grad. Det har gjort det möjligt för u-länderna att börja en industrialisering, men det har också medfört att de fått en stor skuldbörda. Den här importen har samtidigt skapat jobb i i-länderna; man räknar med att 2-3 miljoner arbetstillfällen har tillkommit. Med de exemplifieringar jag gjort har jag velat rikta uppmärksamheten på det väldiga fält som väntar på att bearbetas. Regeringen har att i första hand ta initiativ i de olika frågorna. För den överblickbara framtiden kommer bistånd i egentlig mening att spela en avgörande roll för människorna i de fattiga länderna. Det kusliga är att de fattigas antal ökar, att fattigdomen blir allt djupare för en del grupper samtidigt som rikedomen växer för andra. Klyftorna växer mellan länderna, men inte sällan också inom länderna. Inom världssysselsättningsprogrammet, detta stora arbete som ILO håller på med, har man klarlagt att en ensidig satsning på ekonomisk tillväxt inte förbättrar villkoren för de fattiga grupperna. Antalet arbetslösa, undersysselsatta och fattiga människor har stått på samma nivå eller t.o.m. ökat. Industrialiseringens konsekvenser är alltför litet beaktade i biståndspolitiken. Industrialiseringen är viktig, om u-länderna skall kunna öka sin sysselsättning och tillfredsställa viktiga behov, men för att en ökad industriproduktion skall komma de fattiga människorna till del måste den ekonomiska politiken vara inriktad på att tillgodose dessa gruppers behov. Vi har all anledning att uppmärksamt och aktivt påverka utvecklingen både i samarbete med programländerna och i kontakter med de internationella organisationerna, kanske framför allt ILO, i dessa frågor. Den stora massan fattiga människor i u-länderna lever på landsbygden. För överskådlig tid måste därför jordbruket och livsmedelsproduktionen utgöra basen för sysselsättning och ekonomisk utveckling i de flesta u-länder. Jordreformer och rättvisare arrendesystem måste genomföras för att produktionen skall kunna ökas och för att alla skall få arbete. Reformer av det slaget är nödvändiga också för en mer rättvis resursoch förmögenhetsfördelning. Man har inom världssysselsättningsprogrammet, f.ö. genom SIDA anslag, kunnat göra ett antal studier av förhållanden på landsbygden i några länder i Asien, bland dem våra programländer Bangladesh, Indien och Sri Lanka. Man har därvid kartlagt hur levnadsvillkoren för människorna där förändrats under åren från 1950-talet och fram till i dag. Sju länder har berörts av denna undersökning, länder som sammantaget omfattar 70 96 av landsbygdsbefolkningen i de icke socialistiska u-länderna. Resultatet visar på landsbygdsområden i kris. Befolkningsökningen är stark. De jordlösas antal ökar. Livsmedelsförsörjningen är dålig. Det är sannolikt så att levnadsstandarden successivt har sjunkit för flertalet människor. Andelen hushåll under fattigdomslinjen har ökat. Vårt land har begränsade möjligheter att angripa problem av den här karaktären. Det behövs nationella strategier i varje land, men också ökad uppmärksamhet från de internationella organen. Vi måste kräva insatser här. Herr talman! Jag har redan upprepade gånger talat om behov av bistånd. Tyvärr måste konstateras att tillflödet till de källor biståndet skall komma ifrån blivit allt mindre. Från den s.k. DAC-statistiken kan inhämtas hur stora bidrag som lämnas från länderna inom OECD, och man finner där att dessa i stället för att uppfylla det uppställda biståndsmålet minskar sina bidrag. Man kan konstatera att bidragen, från alla länder sammantaget som 1970 utgjorde 0,34 96, 1977 har sjunkit till 0,31 96. Minskningen gäller i synnerhet kommitténs tre tyngsta medlemmar, USA, Japan och Västtyskland. 1977 lämnade USA 0,22 96, Japan 0,21 96 och Västtyskland 0,27 96 av bruttonationalprodukten. De hade tidigare år haft en högre andel. Strävandena att avbinda biståndet har inte heller lett till framgång inom OECD. Den nyss nämnda sifferserien visar att staterna i sin utgiftsbudget inte prioriterar stödet till utveckling i de fattiga länderna. Man kommer osökt att tänka på hur man låtit sina försvarskostnader öka. Världens rustningskostnader är som vi vet uppe i 2 000 miljarder kronor per år, dvs. en fördubbling i fast penningvärde sedan 1960-talets början. USA och Sovjet leder stort. Båda är små biståndsgivare. De fyra stater som investerar mest i forskning om och utveckling av vapen står också högst på listan för vapenexportörer. Tredje världen är som känt i växande grad mottagare av deras vapen. Ingen skall ifrågasätta ett lands rätt att ha sitt eget försvar, men den senaste tidens exempel på att flera allvarliga väpnade konflikter är lokaliserade till olika delar av tredje världen gör att man erinrar sig Alva Myrdals ord: ”Världen köper sig allt större osäkerhet till allt högre kostnader.” Frågorna om nedrustning och utveckling har ett absolut sammanhang. Det är mänsklighetens ödesfrågor. De frågor som jag hittills har berört är väsentliga för mig. Jag har inte tagit upp dem därför att de i dag är särskilt kontroversiella. Jag är ganska övertygad om att när vi utformar vår egen strategi för att klara vår roll i alla de frågor som jag här har berört, kommer det att finnas olika meningar partierna emellan, t.ex. när det gäller hur man skall åstadkomma en rättvis ekonomisk fördelning. Men till det får kammarens ledamöter många gånger tillfälle att återkomma senare. Jag skall knyta an till vissa av de yrkanden som återfinns i de socialdemokratiska motionerna och reservationerna. Mina partikamrater i utskottet kommer att behandla de övriga yrkandena. Vi socialdemokrater har tidigare pläderat för en koncentration av vårt lands bistånd till färre ämnesområden, presenterade i de s.k. särskilda programmen, och till färre programländer. Vi anser att en gång programland inte måste betyda alltid programland, men vi villi princip hålla fast vid ett långsiktigt samarbete, fastlagt i ett landprogram som arbetats fram tillsammans med mottagarlandet. Vi har nu återigen tagit upp tanken på en genomgång av hela länderlistan, för ställningstagande av regering och riksdag. Denna gång har vi vunnit gehör i utskottet, som anbefaller regeringen att låta SIDA göra en genomgång för att bedöma utvecklingen i programländerna i belysningen av målen för svenskt bistånd och vidare biståndets effekter och erfarenheterna av samarbetet med de enskilda länderna. Kriterier och metoder för uppbyggnad och avveckling av långsiktiga samarbetsprogram får därvid prövas, säger utrikesutskottet. Vi förväntar oss nu att denna genomgång görs snart och att resultatet föreläggs riksdagen. Vi avstår ifrån att i dag och i detta sammanhang driva förslag som gäller avveckling eller minskning av biståndsprogrammen till särskilda länder. Jag vill trycka på att avsikten med den här omprövningen av länderkretsen inte minst syftar till att öppna möjligheter till samarbete med nya länder. Vi för i detta sammanhang fram det karibiska området och aktualiserar ett samarbete med Jamaica och Dominikanska republiken. Jag tog redan förra året själv upp frågan om samarbete med Dominikanska republiken. I år kommer Gertrud Sigurdsen att närmare utveckla den här frågan. Därmed vill jag gå över till att yrka på anslagshöjningar till ett par programländer. Jag vill börja med Kap Verde, för vilket land vi föreslår en höjning av landramen med 5 milj.kr. till 28 milj.kr. Kap Verdes försörjningssituation är mycket svår. Landet är definierat som ett av de minst utvecklade. Klimatiska förhållanden — långvarig torka — kräver stora insatser för att bevara och förbättra jordoch vattenresurserna. Landet söker motverka effekterna av sitt biståndsberoende på olika sätt. Man använder sålunda svenskt obundet bistånd för att kompletteringsköpa till andra projekt. Man använder inkomster man kan få in på att sälja livsmedelsbistånd till att finansiera arbetsintensiva beredskapsarbeten. Kap Verde har en mycket hög arbetslöshet. I mycket är biståndet en fråga om överlevnad för befolkningen i detta fattiga land. En höjning är berättigad. Sedan vill jag föreslå en höjning av anslagsramen till Angola från 70 milj.kr. till 80 milj.kr. Jag gör det oförskräckt, fastän utrikesministern i dagarna besökt Angola och låtit meddela vad anslagsramen skulle bli. Angola är ett land rikt på tillgångar — men ändå utarmat. Vid befrielsen lämnade 400 000 portugiser landet. Produktionsapparaten led svårt av detta. Bristen på utbildad, tränad arbetskraft är mycket påtaglig. Angola drabbades av stor materiell förstörelse under inbördeskriget. Man tar sikte på en samhällsutveckling i vilken de breda folklagren får förbättrade levnadsvillkor. Skolväsendet utvecklas snabbt, alfabetisering sker, preventiv hälsovård utvecklas. Stödet som Angola ger till SWAPO för dess befrielsekamp i Namibia har lett till svårartade reaktioner från Sydafrika med upprepade flygattacker mot flyktingläger i Angola. Livsmedelsbristen i detta land är stor. Distributionen av varor är i olag. Bl. a. detta leder till höga matpriser. Kläder och andra förnödenheter är också svåra att få tag i. Till landets problem hör att bära ansvar för mycket stora flyktinggrupper och återanpassa en stor del av landets egen befolkning, som återvänt från en flyktingtillvaro i grannländerna. Sverige söker koncentrera sitt bistånd till några få sektorer. Det är säkert befogat. Det gäller i första hand fiske och hälsovård. Men på en punkt tror jag att man måste tänka om, och det gäller personalbiståndet. Med den skriande bristen på kompetent folk kan det visa sig ändamålsenligt att ställa sådant till förfogande från svensk sida. Vid ett besök i Angola för några veckor sedan förvissade jag mig om att man på ett mycket ändamålsenligt sätt kan utnyttja 80 milj.kr. under nästa budgetår. Herr talman! Vi ser vårt förstärkta stöd till Angola som ett led i att bisträcka det hårt utsatta södra Afrika. Vi stöder alltså den uppräkning som sker genom propositionen till frontstaterna och befrielserörelserna. Till detta vill vi emellertid lägga en uppräkning av katastrofanslaget att användas även för flyktingarbete — utan att vara bundet till visst land eller viss världsdel. Vi beskriver f.ö. i vår motion hela flyktingsituationen koncentrerad. Men flyktingsituationen är fruktansvärt svår i södra Afrika på grund av de ideliga attackerna från både Rhodesia och Sydafrika. Som jag redan skildrat i den utrikespolitiska debatten är torftigheten i levnadsmönstret för flyktinglägrens människor mycket påfallande. För de många barnen i lägren är det ödesdigert om inte förbättringar kan ske. Det är nödvändigt att vi tar fram alla tillgängliga medel för dessa ändamål. Herr talman! Jag vill yrka bifall till ett med 15 milj.kr. förstärkt bidrag till FN:s kapitalutvecklingsfond. Denna fond lyder under UNDP:s styrelse — och synes ha fått en effektiv egen administration. Anslagen har ökat. Största bidragsgivaren är Nederländerna. De nordiska länderna har ökat sina anslag, och Finland har numera kommit med. Fonden koncentrerar sin verksamhet till de minst utvecklade länderna och de fattigaste grupperna. I rask takt utvecklar man nu projekt i nära kontakt med befolkningen i dessa områden. Verksamheten är helt i linje med målen för svensk biståndspolitik. Man arbetar effektivt. Utvärderingen av projekten, som sker successivt, visar på tillfredsställande resultat. Det kan inte finnas något skäl till att vi inte skall förstärka denna del av FN:s verksamhet. Särskilda program har jag redan nämnt i samband med frågan om koncentration. Vårt anslagsförslag på den punkten innebär att vi frigör medel och gör det möjligt att utnyttja dessa för, som vi ser det, f. n. mera nödvändiga utgifter. Dessutom får man den koncentration som vi åsyftar och en mindre betungad administration för dessa program. Herr talman! Det hörde nästan till ordningen under tidigare år att riksdagens ledamöter på dagen för biståndsdebatten möttes av demonstrerande, främst ungdomar, som ivrigt och uppfordrande krävde ökad u-hjälp. Man anklagade de äldre och politikerna för att inte förstå hur väsentligt och viktigt för framtiden som stödet till de fattiga u-länderna var. Någon kanske invänder att vi nu ökat anslagen till dessa ändamål, så att någon opinionsbildning inte behövs längre. Men jag tror att förklaringen till de uteblivna demonstrationerna är en annan. Framtidstron hos dagens ungdom är inte så stark, och man är inte så benägen att gripa sig an de i tid och rum avlägsna problemen då man har nog med egna försörjningsproblem. Ungdomarna är osäkra om att få behålla jobbet, och en hel del — alldeles för många — är arbetslösa. Sådant skapar inte sällan en avoghet mot samhället. Man upplever ingen solidaritet och är inte heller själv beredd att utveckla någon sådan. Attityden till orättvisorna i världen är sannolikt starkt påverkad av hur vi ser på orättvisorna i vår närhet, och det gäller framför allt i vad avser tron på att kunna påverka och förändra. Det är därför som vi inom arbetarrörelsen alltid sett grunden för en internationell solidaritet och uppoffringar för den i en motsvarande kamp för trygghet och jämlikhet i vårt eget land.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

Herr talman! Först ett stillsamt påpekande. På s. 26 i utskottsbetänkandet anmäls att utskottet av departementet underrättats om att regeringen hade för avsikt att i kompletteringspropositionen i vår föreslå att biståndsanslaget för nästa budgetår ökas med ytterligare 45 miljoner. Anledningen skulle vara en omräkning av siffrorna, då det skulle ha visat sig att för att biståndsanslagen skall motsvara en något större del än 1,014 96 av bruttonationalprodukten krävs dessa 45 miljoner. Nu har kompletteringspropositionen kommit, och där kan man på s. 77 läsa att något förslag om dessa 45 miljoner icke kommer i år utan först till nästa riksmöte. För utskottets räkning vill jag bara konstatera detta. För egen del vill jag tillägga att filigransarbetet med tiondels eller hundradels promille förefaller en smula opåkallat. Det säger sig själv att det här måste bli fråga om runda tal som icke kan ändras i den takt som nya beräkningar framkommer, och det finns dessutom reserver. Gäller det ytterligare behov som kan uppkomma föreligger möjligheten att rösta på de moderata reservationerna, där nya reserver anvisas med 60 milj.kr. Nu till andra ting! Även årets betänkande präglas av en stor enighet t.ex. i fråga om de multilaterala anslagen och andra delar av biståndspolitiken. Centern har visserligen sina reservationer och socialdemokraterna sina — till en del rör det sig om tidigare kända ting — men de egentliga meningsskiljaktigheterna kommer egentligen fram först i fråga om ländervalet och beloppen därvid. Där går det faktiskt en linje mellan oss moderater och övriga partier i utskottet - en linje som bör komma under debatt i dag, men inte bara i dag här i riksdagen utan också senare ute i landet vid möten och diskussioner. Den meningsskiljaktighet som finns kan man kanske beskriva så här: Skall bidrag och bistånd utgå till länder utan att på minsta sätt hänsyn tas till om dessa länder samtidigt är invecklade i anfallseller erövringskrig? Vi måste fråga oss om det är rätt att låta bli att ta hänsyn till om en stat är aggressivt krigförande eller ej från bl.a. följande utgångspunkter: 1. Den moraliska bedömningen. 3. Hänsyn till biståndsviljan i vårt eget land. 4. Hänsyn till vår alliansfria politik och hur denna uppfattas i omvärlden. Låt mig ge en liten bakgrund, herr talman! Enighet har i stort sett rått om att vår biståndspolitik skall ha fyra huvudmål. Den skall bidra till för det första resurstillväxt, för det andra ekonomisk och social utjämning, för det tredje ekonomisk och politisk självständighet och för det fjärde en demokratisk utveckling i mottagarländerna. Senast i oktober i fjol fastställde riksdagen dessa mål på grundval av en proposition, som istor utsträckning byggde på biståndspolitiska utredningens förslag. Ser man på förteckningen över mottagarländer, finner man emellertid att dessa principer har sina modifikationer. Sålunda skall, enligt vad som direkt uttalas, de fyra målen ses som en helhet. Tillväxtändamålet skall inte vara något självändamål. Kravet på ekonomisk och politisk självständighet gäller icke alla våra biståndsländer — i varje fall icke ett land som har ett tjugofemårigt biståndsoch vänskapsavtal med Sovjetunionen och som därmed är knutet till ett av maktblocken. Den demokratiska samhällsutvecklingen är svår att konstatera i många länder. Det betonades därför av riksdagen att det inte gäller en demokrati i västerländsk mening utan att demokratibegreppet skall ges en vidsträckt tolkning. Dock hävdades — och det kravet uppställdes särskilt — att det skall vara ett folkligt deltagande i beslutsprocessen och att det kravet skall gälla alla politiska system. Kritik och avvikande mening bör kunna framföras utan risk för repressalier och övergrepp. Hur är det då med tillämpningen av de mänskliga rättigheterna? Utskottet och riksdagen uttalade i fråga om dessa att det kan vara befogat att i särskild ordning påtala fall av allvarliga kränkningar av dessa och att Sverige tillsammans med likasinnade stater — särskilt de nordiska — bör söka följa en linje som ger oss möjlighet att markera vår ståndpunkt i åtminstone de svårare fallen. Men om ett land, herr talman, går till anfallskrig, vilka regler gäller då? Är icke i och för sig ett anfallskrig det kanske allvarligaste brottet mot mänskliga rättigheter? I varje fall uppfattas det säkerligen så av den befolkning som drabbas därav, med åtföljande plundringar, bortdrivande från hem etc. På s. 69 i utrikesutskottets betänkande 1978/79:1 framhöll utskottet att ”biståndssamarbete bygger på långsiktiga förutsättningar och att ett abrupt avbrytande av sådant samarbete är ett mycket allvarligt steg som förutsätter en ingående prövning från fall till fall”. Utskottet pekade också på svårigheterna att uppställa allmängiltiga och entydiga regler och underströk än en gång: ”En prövning måste sist och slutligen göras i de enskilda fallen.” Flera av de länder som nu föreslås erhålla bistånd eller få fortsatt sådant har varit eller är invecklade i krig. Man kan förutsätta att den prövning som det i fjol talades om i proposition och utskottsbetänkande har ägt rum inom regeringen och nu kommer att äga rum i riksdagen. Hur utföll då denna prövning från regeringens sida? Några exempel: Cuba: Svenskt biståndssamarbete med Cuba inleddes 1969/1970. Landet har erhållit 242 milj.kr. i svenskt bistånd. Sverige har tidigare beslutat avsluta detta bistånd efter nästa budgetår. Sverige har varit största biståndsgivare bland västländerna. Under tiden har kubanska stridskrafter engagerats i militära aktiviteter i minst 16 länder. 30 000 kubanska soldater och militära rådgivare bedöms ha varit verksamma icke bara i Afrika utan också i andra delar av världen. Särskilt uppmärksammade har på sistone varit de kubanska aktiviteterna i Eritrea, där kubaner i samarbete med östtyskar uppges leda den etiopiska krigsmakten. Antalet politiska fånger i Cuba har varit betydande — omkring 10 000. Enligt Havanna frigavs för en tid sedan 6 000 av dessa. Detta frigivande bekräftar fångarnas existens, vilket ibland har bestridits. Trots dessa förhållanden har Sverige hela tiden lämnat bistånd. I en tidskrift har utrikesministern Hans Blix nyligen förklarat att det faktum att Sverige nu kommer att avbryta sitt bistånd icke beror på Cubas militära aktiviteter utan på att behov inte längre föreligger på samma sätt som förut. Är detta utrikesministerns mening? Får man tolka hans uttalande så, att vilka militära rörelser och aktiviteter kubanska trupper än skulle delta i tusentals mil från hemlandet skulle Sverige fortsätta att ge bistånd, om det bara kommer an på nationalprodukten och den vore tillfredsställande låg? Jag vill här tillägga att det i Sveriges riksdag inte har rått enighet om att avsluta det kubanska biståndet. Socialdemokraterna väckte i fjol en motion, som avvisades, i vilken de krävde att detta bistånd skulle fördubblas. I år återkommer kravet, märkligt nog utan någon siffra — kanske beroende på att det lär bli val i september — men däremot i form av en begäran om ett kraftigt uttalande om att Cuba i fortsättningen skall ha bistånd från Sverige. Jag vill i detta sammanhang också påpeka en märklig socialdemokratisk motion, som utskottets vice ordförande nyss behandlade här i talarstolen. Det gäller bistånd till nya länder i ett helt nytt område, det s.k. karibiska området. Det sägs i denna motion att Sverige behöver stödja vissa länder i det karibiska området. Särskilt nämns Cuba, Jamaica och Dominikanska republiken. För de senare två staterna rekommenderas ett s.k. bredare samarbete. Motiveringen är att statsfinanserna är dåliga i både Jamaica och Dominikanska republiken. I det senare fallet åberopas särskilt de problem som har uppstått i och med att diktaturen där helt nyligen ersatts av en demokrati. Utskottsmajoriteten har icke velat acceptera motionens tankegångar men skriver i alla fall att det är önskvärt att Sveriges samarbete med demokratiska länder i det karibiska området förstärks och att i samarbetet kan ingå svenskt stöd i olika former, vilket alltså regeringen skulle pröva. Vi moderater har avstyrkt detta. Dessa länder tillhör inte de fattigaste u-länderna. De uppfyller med andra ord icke fattigdomskravet och behovskriteriet. Förvisso finns det stora statsfinansiella problem i t.ex. Jamaica och Dominikanska republiken, i Jamaica uppkomna under den nuvarande regimen. Ej heller har Sverige anledning att åta sig ekonomiskt ansvar för den Dominikanska republiken, där de politiska förhållandena för ögonblicket tycks vara en smula invecklade. Uppgiften i reservationen att Norge inlett biståndssamarbete med Dominikanska republiken torde icke vara korrekt. Norge har bordlagt frågan till senare i år. Sveriges egen ekonomi, herr talman, är inte sådan att vi kan tjänstgöra som hjälpsystrar i länder som av olika anledningar och under olika regimer fått sina statsfinanser i oordning. Etiopien: Riksdagen har tidigare underrättats om konflikter och inre motsättningar som har haft ett starkt inslag av våld och grovt undertryckande av mänskliga rättigheter. Massmord uppges ha förekommit. Sedan kriget mot Somalia avslutats — enbart i det kriget lär f.ö. 17000 kubaner ha varit inblandade — fortsätter dock etiopierna sin krigföring i Eritrea. Vid ett tidigare tillfälle, när oroande uppgifter framkom om läget i Etiopien, frystes stora delar av det svenska biståndet. I år däremot anmäler regeringen nya insatser och ny långsiktig planering av insatserna samt en viss nyrekrytering av svensk personal. Men kriget i Eritrea fortsätter ju. Och hur är det med de mänskliga rättigheterna? Vi moderater har därför här föreslagit att om tillfredsställande garantier vid förhandlingar om nytt biståndsavtal icke vinnes i fråga om mänskliga rättigheter bör biståndet eller delar därav t. v. frysas. Vi kan inte fortsätta att utan vidare vidga vårt bistånd till ett land där vi inte fått försäkringar om att påtalade missförhållanden upphört eller är på väg att upphöra. Vietnam: Sveriges största biståndsprojekt finns i Vietnam — Bai Bangprojektet. Sveriges största biståndsmisslyckande är också Bai Bang. Detta av olika skäl. Ett av skälen är att som grund för samarbetet lades ett undermåligt avtal, vars brister utrikesminister Blix också medgav den 27 november i år i denna kammare. Riksdagen har sällan blivit så illa behandlad som i samband med detta projekt. Jag vill än en gång upprepa: Vad som en gång anmäldes till en kostnad av inemot 500 milj.kr. är i dag uppe i I 605 milj.kr., och det stannar icke härvid — säkerligen långt ifrån. Två miljardersgränsen kommer att överstigas innan våra avtalsförpliktelser är uppfyllda — den saken är nog klar. Våra anmärkningar från moderat håll i konstitutionsutskottet och utrikesutskottet underkändes på sin tid. I dag skulle nog många av utskottsmedlemmarna ha velat instämma i denna anmärkning. Låt oss först ta frågan om de mänskliga rättigheterna i Vietnam. ”Men brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer i Vietnam: godtyckliga arresteringar, urusla fängelseförhållanden, familjer till fångar lämnas alltför ofta utan information. Censur, byråkrati och polisvälde råder.” Detta är skrivet av socialdemokraternas utrikespolitiske expert Pierre Schori. Man kan tiliägga att det finns masskoncentrationsläger och avspärrningar, t. 0. m. tortyr lär förekomma. När detta år 1978 påpekades på grundval av socialistiska källor i Frankrike, bland dem Mitterrand, blev indignationen stor på sina håll, och man sade att det var en förolämpning att ens antyda att de mänskliga rättigheterna inte skulle tillämpas i Vietnam och Kampuchea. I dag torde den indignationen vara försvunnen. Men så över till själva krigföringen. Vietnam har lagt under sig grannlandet Laos. I dagarna meddelades det öppet att 50 000 vietnamesiska soldater befinner sig i landet. Vietnam har framgångsrikt genomfört ett erövringskrig i Kampuchea. I dag görs ingen hemlighet av att det var 14 vietnamesiska divisioner som var avgörande även om de i sina hälar hade en kampucheansk liten motståndsrörelse. FN:s säkerhetsråd har också fördömt angreppet med alla röster utom två från öststaterna, liksom säkerhetsrådets medlemmar också har fördömt det kinesiska anfallet och den s.k. straffexpeditionen mot Vietnam. Sverige har fördömt anfallet mot Kampuchea och uttalat förhoppningen att de vietnamesiska styrkorna skall dra sig tillbaka. Sverige har likaledes fördömt Kinas anfall. Men vad gagnar dessa fördömanden när de åtföljs av ständigt nya checker till Vietnam. I år föreslår regeringen att anslaget ytterligare höjs till 400 miljoner. Vietnam är därmed fortfarande vårt största biståndsmottagarland. Dessa frågor kommer senare i debatten att behandlas av Ingrid Sundberg. Men icke nog härmed. Regeringen föreslår också att Sverige skall bidra till driften av anläggningen i Bai Bang, även sedan våra förpliktelser enligt nuvarande avtal är uppfyllda. Moderaterna yrkar däremot avslag härpå och anser att ett land som är i stånd att föra krig också bör kunna betala driftkostnader för en anläggning som de fått som gåva. Utskottsmajoriteten har icke riktigt velat godta regeringens allmänna förord för medverkan till biståndet; man säger att några bestämda kostnadsprognoser inte finns, och man säger också att riksdagen bör få tillfälle att senare pröva dessa frågor. Men utskottet har faktiskt haft tillfälle att få se vissa kalkyler, som senare betecknats som preliminära och som därmed försvunnit från utskottets bord. Av dessa kalkyler framgick då att det rörde sig om nya åtaganden på kanske upp emot en halv miljard kronor under flera år framåt, alltså utöver de 2 miljarder som skulle behövas för att få dessa anläggningar färdiga. Jag skulle vilja säga att utskottets förklaring här är ett framsteg i förhållande till regeringens proposition men icke ett tillräckligt framsteg. I det sammanhanget vill jag gärna betona att det moderata förslaget icke innebär något omedelbart avbrytande av biståndet till Vietnam. Tvärtom föreslår vi att 200 milj.kr. skall gå till Vietnam, och vi yrkar dessutom på att reserverade medel för Vietnam skall tas i anspråk, vilket gör en ganska betryggande summa över 300 miljonerkronorsstrecket. Denna summa skulle vara mer än väl tillräcklig för att se till att sjukhusdriften kunde pågå, och påståendet att den moderata motionen och reservationen skulle innebära lidanden för Vietnams barn och sjuka är helt sanningslöst och ogrundat. De senaste händelserna i Tanzania har icke behandlats av utskottet. Även i detta fall har en bloddrypande regim skickats i väg, en mänsklighetens fiende har stoppats i sin framfart. En pressröst, i vanliga fall omdömesgilla Arbetet, har redan förklarat att Sverige inte bara borde bidra med humanitär hjälp till Uganda som redan skett, utan också att vi skulle påta oss krigskostnaderna för Tanzania. Men Sverige för faktiskt inte krig i Afrika, och vi har ingen anledning att göra det varför det förslaget verkligen borde falla under bordet så snart det framförs. Som skäl för att Sverige inte skall låta sitt bistånd påverkas av om mottagarlandet är i anfallseller erövringskrig brukar sägas att vi icke sätter ett lands utrikespolitik i samband med biståndspolitiken. Detta är i och för sig en god regel. Men kan ett krigsföretag kallas för utrikespolitik i egentlig mening? Är det icke snarare så att vi genom att låta vårt stöd vara orubbat, även om det till formen är indirekt, ger ett direkt stöd åt landets krig i fråga? Om vi fortsätter som om ingenting skett, stöder vi då inte i själva verket detta lands utrikespolitik sådan denna bedrivs? Sammanfattningsvis kommer jag till följande: Ur moralisk synpunkt är det förkastligt att icke på minsta sätt låta biståndsbeloppen påverkas av om ett land för krig eller inte. FN-stadgan förbjuder uttryckligen anfallskrig och avvisar krig som lösning på problemen. Även ur denna synpunkt är det föga överensstämmande med vår politik i FN, där vi alltid framställer oss själva som de snällaste av skolgossar, att icke låta mottagarländernas krigsföretag påverka vårt bistånd. Det kan icke heller för biståndsviljan i vårt land vara nyttigt att jättebelopp går till den svenska industrins jättebaby i Vietnam, i vars omättliga ginnungagap hundratals och åter hundratals miljoner försvinner, vilket naturligtvis sker på bekostnad av möjligheterna att lämna bistånd till andra behjärtansvärda ändamål, för vilka dessa pengar skulle kunna användas. Det kan icke heller vara i överensstämmelse med vår alliansfria politik att vi låter ett krigsföretag i det ena eller andra stormaktsblockets intresse få det indirekta stöd, som ett bistånd utgör, och låta detta bistånd pågå som om ingenting hänt. Det har, herr talman, sagts att de socialistiska framgångarna under senare tid i delar av tredje världen har vunnits genom att revolutionära regimer, Cuba och Vietnam, tjänstgjort som spjutspetsar. Båda dessa länder har haft och har svenskt bistånd. Hur borde då regeringens och riksdagens prövning utfalla? Enligt vår mening borde Cuba aldrig ha fått något bistånd. Nya åtaganden i fråga om Etiopien borde icke ske förrän vi fått klarhet om förhållandena där. Biståndet till Vietnam bör icke omedelbart avbrytas, men det bör icke heller ökas, utan minskas — inte minst för att vi skall få en landram som ger riksdagen handlingsmöjligheter i fortsättningen och även för att ge riksdagen tillfälle att bedöma om vietnamesiska trupper — om vilka Pierre Schori så vältaligt utropar att de skall ut ur Kampuchea —- kommer att lämna landet eller inte. Och några nya åtaganden i fråga om driften bör det inte bli fråga om. Vad beträffar Tanzania har vi all anledning att avvakta vad som sker. Vi vet ännu icke hur den tanzanianska expeditionen kommer att fortsätta. Vi hoppas att Tanzania skall lämna Uganda. Därför finns det väl för ögonblicket ingen anledning till åtgärder av något slag i samband med Tanzania annat än den som tidigare omnämnts i form av humanitärhjälp till de drabbade i Uganda.